Herr talman! Herr Nordgren sade att det var statens pålagor som tvingade företagen att rationalisera. Det bestrider jag i högsta grad. Jag vidhåller att i botten för företagarna ligger vinstintresset — människan kommer i andra hand. Då det gäller skogsarbetarna förhåller det sig på det viset att man tidigare faktiskt behandlade skogsarbetarna som redskap. Då man behövde en skogsarbetare ryckte man en sådan till arbetet. Därmed visade man inte särskilt stor omsorg om skogsarbetaren. Det var ett mycket hårt arbete, och betalningen var dålig. Det var i hög grad dessa förhållanden som tvingade skogsarbetarna från skogsarbetet. Därom tror jag inte att det råder några delade meningar, utan den uppfattningen är väl allmän. Skogsbolagen tvingades således till rationaliseringar för att kunna tillgodogöra sig skogen.

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag naturligtvis vill att företagen skall gå med vinst, men att de onormala vinsterna skall fördelas rättvist mellan människorna. Det är väl naturligt att jag har en annan värdering än herr Nordgren, för vi har ju olika politiska uppfattningar.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

Behovet av de råvaror som skogsbruket producerar tycks dock — åtminstone på längre sikt — öka inom de marknader som är intressanta för oss. Skogsbrukets betydelse för vår samhällsekonomi bör väl i dag vara väl bekant för alla som aktivt tar del i samhällsdebatten, och den har också omvittnats här tidigare. Skogsstyrelsens generaldirektör har bl.a. i en artikel i facktidskriften Skogen förra året på ett alldeles utmärkt sätt belyst dessa frågor. Artikeln klarlägger på ett även för lekmannen begripligt språk bl.a. de konsekvenser för samhällsekonomin som kan förväntas beroende på vilken skogspolitik samhället väljer. I artikeln fastslås att skogspolitiska riktlinjer grundade på långsiktiga bedömningar måste fastläggas. Han anför vidare att intensiteten i skogsvården inte får tillåtas bli direkt beroende av, som det heter, marknadskrafternas spel. Bland de åtgärder som föreslås för att på kort sikt förbättra skogstillståndet och råvarusituationen utan att äventyra den långsiktiga produktionen nämns röjning och gallring. Samma förslag beträffande åtgärder framförde jag för ett år sedan i den allmänpolitiska debatten, då även som en åtgärd för att förbättra sysselsättningen i Norrlands inland. Arbetskraften har där under en tjugoårsperiod reducerats med inemot 80 procent trots dessa stora behov av skogsförbättringsåtgärder. Jag har i år tillsammans med några partivänner väckt en motion som syftar till ganska långtgående åtgärder på detta område. BI. a. tar vi upp frågan om ett finansieringssystem för ett långsiktigt skogsvårdsprogram. Länscheferna i Västernorrlands och Jämtlands län har i särskilda skrivelser till jordbruksministern efterlyst ett positivt ställningstagande till ett intensivt skogsvårdsprogram för sina förvaltningsområden. I det material som då överlämnades återfinner vi beträffande skogsvården förslag om bl.a. inhämtning av eftersläpningen i röjningarna för att garantera råvarutillgången och intensifierad skogsodling för att säkerställa de mer långsiktiga behoven. Jordbruksministern har i årets statsverksproposition aviserat förslag om vissa åtgärder till stöd för det norrländska skogsbruket. Vi ställer stora förhoppningar på detta och förväntar att åtgärderna kan sättas in snarast möjligt. Jag anser mig inte kunna klarare beskriva det skogliga tillståndet än vad de experter jag här åberopat har gjort. Däremot tror jag, att jag har en starkare upplevelse av sysselsättningsproblemen inom området än vad experterna kan redovisa. För mig framstår därför en rejäl satsning från samhällets sida som ytterst nödvändig i detta avseende. När det dessutom, som i detta fall, är möjligt att kombinera en förbättring av sysselsättningsläget i dag med en motsvarande effekt på lång sikt torde inget tvivel råda om värdet av dessa satsningar från samhällets sida. Avslutningsvis vill jag uttala den förhoppningen att de som skall bygga upp de eventuella stödformerna söker finna lämpliga modeller, som dels kan aktivera skogsägarna till egna insatser, dels kan bli lätta att hantera. För Norrlands del kunde t.ex. en förstärkning av det s.k. norrländska skogsproduktionsanslaget vara tilltalande. Ett samråd med de virkeskonsumerande industrierna kan kanske också ge till resultat att gallringsvirket premieras. Alla parter bör ju vara intresserade av de effekter en god skogsvård för med sig — hög sysselsättning i skogsbruket i dag, bättre slutavverkningsbestånd och därmed billigare virke i framtiden.

Herr talman! Energikrisen med 21 dagars drivmedelsransonering och prisstegringar på bensin och oljor — i vissa fall mångdubbla — har gett oss en värdefull erfarenhet, en lärdom som sannerligen måste tas ad notam. Det har klart bevisats hur oerhört känsligt allting är för händelser i vår omvärld, hur fort allting påverkas av ting som vi inte kan råda över, hur mycket annorlunda det kan vara från den ena dagen till den andra. Inom livsmedelssektorn har under de senaste åren en radikal förändring skett. Livsmedelssituationen i världen är skrämmande. Förändringarna till det sämre har gått snabbare än vad någon väntat. Inte ens — som det har uttryckts ibland — de värsta olycksprofeterna kunde drömma om den massvält och den död på grund av brist på mat ute i olika delar av världen som dagligen är ett faktum. 1967 års jordbrukspolitiska beslut, som dikterades av den dåvarande socialdemokratiske jordbruksministern och genomdrevs av den socialdemokratiska majoriteten mot centerns och de övriga borgerliga partiernas motstånd, låg helt utanför en realistisk bedömning av livsmedelssituationen. Inte minst gällde detta i belysningen av den kända stora folkökningen i världens alla delar. Redan då var underförsörjningen påtaglig och svälten stor. Men regeringens talesmän förfäktade den gången att om bara den svenska jordbruksproduktionen skars ned, skulle de svenska hushållen förbilliga sitt matkonto i inte ringa utsträckning. Vi skulle få möjlighet att från utlandet importera livsmedel till betydligt lägre priser än vad framställningskostnaden belöpte sig till här hemma, hette det från socialdemokratin. Det fanns t.o.m. de som förfäktade den idén att det vore bäst om vi över huvud taget inriktade vår livsmedelsförsörjning på importerade råvaror. Nu blev det visserligen inte riktigt så som de värsta ivrarna för en rasering av det svenska jordbruket gjorde sig till talesmän för. Men nedskärningen blev stor nog att åstadkomma svåra återverkningar framöver. Och priserna sedan! Även om det alltjämt funnits tillräckligt med matråvaror att importera, till vilka priser hade det blivit? Förhållandet är att världsmarknadspriserna på många av livsmedelsråvarorna är betydligt högre än de svenska varornas priser på hemmamarknaden. Om vi blev helt beroende av världsmarknaden skulle naturligtvis priserna stiga väldigt i höjden. Den bedömning som regeringen den gången gjorde var således felgrundad. Prisutvecklingen i fråga om bensin och oljor just nu är ett exempel på vart det kan leda om vi blir helt beroende av utlandsmarknaden. Därför vågar jag påstå att det svenska folkhushållet i dag kan känna tacksamhet för att vi den gången ändå lyckades förhindra en rasering av svenskt jordbruk. Det bör i rättvisans namn tilläggas att de senaste årens regeringssammansättning och jordbruksministrar — jag talar i pluralis i det sammanhanget — har annorlunda bedömt värdet av ett svenskt jordbruk än vad som gjordes 1967.

Detta är livsmedelsförsörjningens dilemma i ett nötskal — i en del av världen svält och umbäranden — i en annan, överflöd och bantningsbekymmer.” Jag är mycket tacksam för att jordbruksministern gjort detta uttalande. Det överensstämmer med vad vi från centern mer än en gång har framhållit. Vi har sagt att vårt lands jordbruksproduktion är ingen isolerad företeelse utan en i ordets verkliga mening global sådan. Det förekommer nämligen inget överskott, om vi blott får en riktig fördelning av livsmedlen i världen. Får jag tolka herr Lundkvists uttalande så, att han är beredd att gå centern till mötes då vi kräver att all jordbruksjord — åkerjord och betesmark — som lämpligen kan brukas och vidmakthållas, bör utnyttjas för livsmedelsproduktion? Självfallet kan ingen med säkerhet skåda in i framtiden, men ett vet vi: att priset på sådana förnödenheter som jordbruket behöver i produktionen, såsom konstgödsel och importerat proteinfoder, aldrig mera kan köpas till låga priser. Oljepriset är en av orsakerna härtill. Detta gör att jordbruket med all säkerhet blir nödsakat att minska användningen av dessa produktionsfaktorer. Det i sin tur återverkar på produktionen. En nedgång av utvinningen per arealenhet blir en följd av detta — det är helt klart. : För vår försörjnings vidkommande, såväl när det gäller det dagliga behovet som när det gäller beredskapslagringen, blir det nödvändigt att ingen ytterligare minskning får ske av den svenska jordbruksarealen. I stället måste all jordbruksjord — åkerjord och betesmark — som lämpligen kan brukas och vidmakthållas, utnyttjas för livsmedelsproduk tion. Vidare bör god jordbruksjord så långt möjligt skyddas från exploatering för tätbebyggelse och vägbyggen. Det är nödvändiga — jag vill påstå akuta — åtgärder, som centern i partimotion till årets riksdag föreslagit. Det skydd som jordbruksjorden och bondeskogen tidigare åtnjöt med den s.k. bolagsförbudslagen och bestämmelserna i jordförvärvslagen var ett instrument för att bevara jord och skog i deras ägo, som ämnade bruka dessa viktiga naturtillgångar; med andra ord för att skydda jord och skog mot spekulativa intressen. För dem som ämnar förvärva jord och skog för att själva bruka desamma finns dock numera inget effektivt skydd. Jorden och skogen har blivit det spekulationsobjekt som centern befarade i samband med bolagsförbudslagens slopande. Detta har åstadkommit mycket höga priser på jordbruksenheter, såväl på rena jordbruksjordar som på kombinerade jordoch skogsgårdar. Priserna har stigit så till den milda grad att det av ekonomiska skäl är praktiskt taget otänkbart för jordoch skogsbrukare att göra nyförvärv eller kompletteringsköp av jord och skog. Köpeskillingen för dessa enheter ligger väsentligt över det värde som anses vara möjligt att betala när fastigheterna skall användas för jordbruksoch skogsbruksändamål. Det är ytterst angeläget att här i detta land de människor, som praktiskt ämnar bruka jord och skog, garanteras förvärv till överkomliga priser. En sådan prispolitik måste garanteras att värdena ligger i nivå med de ekonomiska förutsättningarna för jordoch skogsbruket. Endast härigenom skapas en trygghet för vår livsmedelsförsörjning. Vårt land bör inte bidra till att svälten ytterligare förvärras på grund av att Sverige blir beroende av andra länders jordbruksproduktion. Genom familjejordbrukets bestånd och utveckling garanteras tillika en bättre och billigare miljöoch naturvård. Vi har därför i en centermotion hemställt ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om en omedelbar översyn av gällande bestämmelser och tillämpad praxis beträffande tillståndsgivningen för förvärv av jordbruksoch skogsfastigheter”. Och, herr talman, det var egentligen mitt ärende under denna allmänpolitiska debatt att starkt stryka under nödvändigheten av att vi bevarar jord och skog i jordbrukarnas händer.för att trygga vår framtida försörjning med livsmedel.

Herr talman! Det kan synas som om frågorna om jord och skog har kommit att dominera det här avsnittet av den allmänpolitiska debatten, och det kan vara förklarligt, då många av oss representerar de delar av landet där jordbruket och skogsbruket är de viktigaste och mest avgörande näringarna. Jag har egentligen, herr talman, begärt ordet i denna debatt för att — i likhet med herr Stadling — ge uttryck åt min stora tillfredsställelse över att jordbruksministern i årets statsverksproposition anmäler att han avser att under vårriksdagen framlägga en proposition om intensifierad skogsvård i Norrland. I avvaktan på den propositionen redovisar också jordbruksministern ett förslagsanslag på 10 miljoner kronor för budgetåret 1974/75. Det här är ett initiativ som säkerligen kommer att få den allra största betydelse för den skogsindustriella utvecklingen i Norrland, både i det korta och i det längre perspektivet. Jag vill gärna beteckna detta som en regionalpolitiskt mycket betydelsefull insats, kanske t.o.m. den viktigaste i dag för skogslänen. Vi vet nämligen genom en rad undersökningar att om skogsnäringen skall kunna bibehålla sin starka position i svenskt näringsliv erfordras kraftfulla åtgärder för att på sikt trygga virkestillgången. Grunden för dessa åtgärder ligger i intensifierad skogsvård. Ser vi först på denna fråga i det kortsiktiga perspektivet finner vi att sysselsättningseffekten enbart inom Västernorrlands och Jämtlands län — enligt den utredning som framlagts av länsstyrelserna i de båda länen — under en 20-årsperiod skulle motsvara 600-700 nya sysselsättningstillfällen per år. Eftersom dessa nya sysselsättningstillfällen i huvudsak skulle tillkomma inom det inre stödområdet innebär det en mycket betydande förbättring av arbetsmarknaden. De skulle verksamt bidra till att förhindra en ytterligare uttunning av befolkningsunderlaget i våra hårdast drabbade områden, och tillsammans med de övriga åtgärderna på det regionalpolitiska området skulle detta ge det erforderliga underlaget för en bevarad samhällsservice inom betydande delar av Norrlands inland. Därmed är jag inne på det mera långsiktiga perspektivet på denna fråga. Vi vet att det totala antalet industrisysselsatta under 1970-talet kommer att minska i hela landet.

Av dessa skall 50 000-100 000 arbetstillfällen skapas i de sju skogslänen. Kommittén fäster i sammanhanget uppmärksamheten på att de befolkningsramar, som fastslagits i det av riksdagen antagna programmet för regionalpolitiken, för flertalet av skogslänen innebär fortsatt befolkningsutflyttning fram till 1980 i ungefär samma takt som under perioden 1965—1970. År 1980 torde dessutom sysselsättningsgraden för Stockholms län ha stigit så mycket att detta i sin tur motiverar nya krav på regional utjämning i andra delar av landet. Dessa antaganden om utvecklingen inom skogslänen bygger på att den procentuella minskningen inom jordoch skogsbruk förutses bli ungefär densamma under 1970-talet som under 1960-talet. Även om det totalt är färre personer som berörs av denna strukturrationalisering kommer det att innebära stora risker för att befolkningsunderlaget allvarligt sviktar på många orter i Norrland, då främst i inlandet. Till detta skall läggas att i motsats till i övriga delar av landet kan inte tillväxten i den offentliga sektorn kompensera nedgången inom industrisysselsättningen i skogslänen. Det är därför som vi har anledning att med tillfredsställelse notera det förslag till skogsvårdsåtgärder som aviseras i årets statsverksproposition. Den sysselsättningseffekt som detta i dagsläget kan få i skogslänen kan bli avgörande för den norrländska skogsindustrins framtida råvaruförsörjning. Detta gäller både med avseende på tillgänglig arbetskraft i skogsbruket och med avseende på råvaran. Det ligger ingen överdrift i påståendet att en ytterligare uttunning av arbetskraftsunderlaget i Norrlands inland på sikt — och ganska snart — kan komma att skapa allvarliga rekryteringssvårigheter till denna för hela landet så viktiga basnäring. Slutligen, herr talman, några ord om kostnaderna för de ökade skogsvårdsåtgärderna och formen för deras finansiering. Det måste med hänsyn till ägarstrukturen vara angeläget att finna former för täckning av kostnaderna som tillgodoser rimliga krav på samhällsinsatser. Om vi enbart ser på ägarstrukturen i Västernorrlands och Jämtlands län finner vi att de allmänna skogarna endast omfattar 11 procent, medan bolagsoch privatskogarna utgör 45 respektive 44 procent. Det borde därför vara möjligt att bygga upp en särskild fond för intensifierad skogsvård. Med hänsyn till skogsföretagens egna långsiktiga bedömningar bör det vara väl använda pengar att avsätta en del av vinsterna för dessa åtgärder. Det har för övrigt i en motion av herr Birger Nilsson i Östersund m.fl. till årets riksdag väckts förslag om uppbyggande av just ett sådant långsiktigt finansieringssystem för skogsvården. Enligt motionärerna skulle en så låg avgift som 25 öre per avverkad skogskubikmeter i hela landet tillföra fonden 17—18 miljoner kronor årligen. Låt mig därför, herr talman, till sist uttala den förhoppningen att när vi nu har att förvänta ett ökat samhällsstöd till skogsnäringen skall det mötas av erforderliga insatser från näringens egna företrädare. Och med hänsyn till den vinstutveckling som de stora skogsföretagen redovisar för 1973 och som enligt uppgifter bedöms fortsätta i samma takt under 1974 borde det vara möjligt att finna former för en sådan gemensam satsning. Att satsa på skogen är att satsa för framtiden. I motsats till en rad andra viktiga råvaror är skogen en tillgång som ständigt förnyar sig. Det är därför viktigt att näringsliv och samhälle utnyttjar sina gemensamma resurser för att utveckla och förnya vår främsta råvara.

Herr talman! När man i dag ser framåt ter sig utvecklingen mera oviss än den gjort på länge. Jag tänker då inte bara på vad som kan komma att ske här i riksdagen under 1974 utan framför allt på vad den minskade oljeproduktionen kan komma att innebära, inte bara för oss här i Sverige utan också internationellt sett. Även om bensinransoneringen har slopats är utvecklingen på detta område ganska oklar. Oljan intar en nyckelposition när det gäller hela den västliga världens välstånd och produktion. Oljan är viktig inte bara ur bekvämlighetssyn punkt utan därför att den är ett värdefullt och på kort sikt nästan oundgängligt medel i produktionen. Vi kan utan tvekan konstatera att vår beredskap på detta område varit långt sämre än vad som varit önskvärt. Vi kan bara låta tanken gå vidare till den situation som skulle ha uppstått därest möjligheterna till oljeimport ytterligare hade begränsats och svårigheterna bestått under några månader eller ett år framåt. Situationen har totalt förändrats sedan senaste världskriget. Hela vårt näringsliv och hela vårt samhälle är i dag långt mer beroende av import, framför allt av olja, än det var då. De senaste månadernas händelser på denna front har varit en väckarklocka för oss och för hela västvärlden. Jag tror att vi alla är överens om att vi nu är tvingade att satsa mer på att få fram alternativ när det gäller energiförsörjningen och att beredskapen på detta område väsentligt måste förbättras. Jag skall i huvudsak beröra två frågor, nämligen trafikoch jordbruksfrågorna. Båda har anknytning till vad jag inledningsvis berört och båda är så betydelsefulla för hela vårt samhälle att särskild uppmärksamhet måste ägnas dessa två områden i den framtida beredskapspolitiken. Först några ord om trafikpolitiken. Vad har kännetecknat de senaste decenniernas trafikpolitik? Jo, en mycket kraftig övergång från spårbunden trafik till oljedrivna, enskilda eller kollektiva, trafikmedel. Man blir starkt oroad när inte ens kollektivtrafiken med bussar kan hållas i gång i normal omfattning på grund av restriktionerna under en så kort tid som det nu varit fråga om. Järnvägarnas resurser har starkt begränsats genom nedläggning av linjer och indragning av stationer och hållplatser. På många håll har möjligheterna till att återupptaga järnvägstrafiken helt omintetgjorts genom upprivning och borttagande av rälsen. Situationen har starkt förändrats under dessa senaste årtionden. Framtidsbilden är oviss, och frågan är vad vi har i beredskap för en verklig krissituation. De senaste månadernas erfarenhet på detta område ger anledning till oro och eftertanke. Av svaret på en fråga som jag ställde till kommunikationsministern alldeles i början av denna riksdag framgick att han kunde tänka sig att åter öppna nedlagda hållplatser vid befintliga järnvägslinjer. I många fall har den omfattande nedläggningen av hållplatser starkt bidragit till den minskade resefrekvensen på tågen. Jag hoppas att erfarenheterna från den nuvarande oljekrisen skall medföra en annan syn och ett annat handlingssätt från myndigheternas sida beträffande järnvägslinjernas och hållplatsernas vara eller inte vara. Skall det ligga något positivt i vad kommunikationsministern sade med anledning av min fråga behöver denna förändrade syn komma fram när man i fortsättningen gör förändringar. Landsbygdens och glesbygdens folk har drabbats hårdast av de senaste årens nedläggningspolitik. Det är angeläget för dessa bygders befolkning och näringsliv att man inte glömmer bort deras problem och deras situation — alldeles speciellt i en tidsperiod då restriktioner måste vidtas. Den framtida beredskapspolitiken måste se mer realistiskt på att situationer som den vi nu har haft kan uppstå både snabbt och oförmodat. Åtgärder för att stimulera kollektivtrafiken har ofta diskuterats, och det nya uppslaget om införande av ett allmänt SO-kort är intressant och bör vidare utredas. Men förutsättningen för att allmänheten verkligen skall kunna utnyttja ett sådant kort är givetvis att kollektivtrafiken byggs ut ytterligare. När det gäller godstransporterna skulle det givet vara av stor betydelse om det kunde ske en överflyttning av en del av de tunga och långväga transporterna till järnväg. Det skulle vara en fördel bl.a. ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi har då och då hört uttalanden från regeringens sida för en sådan överflyttning, men man har förgäves försökt finna någon konsekvent handlingslinje hos regeringen. Ser man på det beslut som riksdagen fattade förra hösten om förbindelsen mellan Danmark och Sverige finner man att den delen praktiskt taget helt glömdes bort i den proposition som presenterades.

Den andra fråga jag skulle beröra gäller jordbruket. Också här kommer jag självfallet in på de problem som oljesituationen medfört. När beslutet i höstas fattades om att ransoneringsoch förfogandelagen skulle träda i kraft, hade jag inte väntat mig att den i så hög grad skulle rikta sig mot jordbrukarna, medan de flesta andra förbrukare i stort sett ställdes utanför. Enskilda personbilägare fick sina ransoneringstilldelningar oberoende av om de hade ett reservlager eller inte. Eldningsoljan för uppvärmning och industriändamål fick oljebolagen försöka ransonera efter vissa regler. Men jordbrukarna förbjöds att utan tillstånd ta någon enda liter dieselolja från befintligt eget lager. Nog var dessa hårda restriktioner mot jordbrukarna något onödiga! Jordbrukarna använder säkerligen inte sina traktorer mer än vad som är nödvändigt, allra minst om det föreligger risk för kommande svårigheter att anskaffa drivmedel. Nu är ju ransoneringen slut, och jordbrukarna har väl svalt förtreten över misstroendet, men de såg med ännu större oro — om myndigheternas avsikt verkligen var denna — att de först helt och hållet skulle förbruka sina lager innan de skulle få köpa dieselolja eller få sådan levererad på nytt. Enligt uppgift i pressen skall det hos jordbrukarna totalt sett finnas lager av dieselolja, motsvarande fem sjättedelar av ett års normalförbrukning. Det utgör ett lager som finns hos förbrukarna, där det finns lagrat i relativt små kvantiteter, spridda i hela landet, och totalt sett utgör de ett värdefullt reservlager för beredskapsändamål. Att helt förbruka detta lager innan någon påfyllnad skulle få ske anser jag vara oförsvarligt ur beredskapssynpunkt. Trots att ransoneringen nu har upphört hoppas jag verkligen, om vi vid ett annat tillfälle skulle ställas i en liknande situation, att myndigheterna då skall ha omprövat sin syn på denna punkt. Enligt min uppfattning borde i stället frågan om åtgärder för att öka en reservlagerhållning av motorbränsle ute på gårdarna tas upp på nytt. På 1950-talet drevs en viss propaganda för att jordbrukarna skulle hålla ett reservlager av motorbränsle, motsvarande minst ett års förbrukning. Som framgår av vad jag nyss sagt om det lager som man beräknar skall finnas ute på gårdarna har jordbrukarna i viss utsträckning följt den uppmaningen, och jag anser för min del att staten ur beredskapssynpunkt borde på ett eller annat sätt stimulera dem till ytterligare ökning av denna lagerhållning. Myndigheternas sätt att hantera ransoneringen nu har säkerligen dämpat intresset för fortsatt lagerhållning. Inte minst därför fordras nu en direkt stimulans för att intresset skall återkomma och därmed förutsättningar skapas för:en fortsatt beredskapslagring. Ser vi på jordbrukets situation i dagsläget, finner vi att avsättningsmöjligheterna och prisutvecklingen inom jordbruket totalt förändrats under de senaste åren. Från att det under hösten 1972 har varit stora avsättningssvårigheter för brödspannmål och ett pris som var mindre än hälften av det svenska inlösenpriset, har vi ett år senare kunnat konstatera en mycket stark efterfrågan, där priset tidvis har legat på en nivå som motsvarat minst dubbelt så mycket som det pris de svenska jordbrukarna får. Så snabbt kan förhållandena förändras. Det understryker vad centern många gånger har hävdat, nämligen att det s.k. värdsmarknadspriset inte är något utslag av produktionskostnaderna, dvs. inget verkligt världsmarknadspris, utan ett pris på överskottskvantiter. Blir det en bristsituation, stiger priserna mycket snabbt; finns det överskott, kan även med ett relativt litet överskott den situationen uppstå, att det blir en stark dämpning av priserna. Det senaste årets prisutveckling på jordbruksprodukter på världsmarknaden ger oss klart besked om att en import av billiga livsmedel, eller, om vi skulle gå ännu längre och importera en stor del av vårt behov av livsmedel, utgör ett klart bevis för de oerhörda risker en sådan politik skulle innebära. En egen livsmedelsproduktion är den tryggaste för folkhushållet, i längden säkerligen den billigaste och den bästa för konsumenterna och ur beredskapssynpunkt absolut nödvändig. Jordbruket står inför en ny avtalsperiod, som börjar den 1 juli. Det är angeläget att man i detta nya avtal skapar förutsättningar för en sådan utveckling att vi i stora drag själva kan producera vårt behov av livsmedel. Även det internationella sockeravtalet löper ut den 1 juli, och här är det verkligen önskvärt att den svenska sockerodlingen utökas, i första hand till den areal som sockerbruken nu kan avverka, och på sikt inriktar sig på den areal på 50 000—55 000 hektar som under många år odlades i vårt land. Samhället bör också på allt sätt stödja den intensiva verksamhet som nu pågår genom försök, forskning och förädling för att få fram mer proteinrika produkter. Bristen och det senaste årets prishöjningar på dessa produkter på världsmarknaden bör bidraga till att detta verkligen blir allas intresse. Strukturrationaliseringen inom svenskt jordbruk pågår med stor snabbhet. Antalet jordbruksenheter som år 1961 utgjorde 282 000 har sedan dess minskat med nära hälften och utgör enligt senaste räkning 143 000. Strukturrationaliseringen bör inriktas på att av mindre enheter skapa bärkraftiga jordbruk. Målsättningen bör vara den successiva uppbyggnaden av familjejordbruk, och större hänsyn bör tas till möjligheterna till sysselsättning för tillgänglig arbetskraft än det arealtänkande som så ofta framträder vid myndigheternas handläggning. En kombination jord och skog eller vegetabilieoch animalieproduktion kan många gånger skapa bättre möjligheter till lönsamhet och sysselsättning än stora arealer. Till sist ett par ord om jordbruket och skattefrågan. När vi sista gången förra året här i riksdagen diskuterade jordbrukarnas inkomstbeskattning väntade jag mig faktiskt att regeringen vid 1974 års vårriksdag skulle komma med ett förslag, som äntligen skulle ta bort den orättvisa som sambeskattningen utgör. Men ingen proposition därom har aviserats, och det verkar som om det föreligger mycket större svårigheter att här göra en förändring än att förändra skattesystemet för alla andra i vårt samhälle. Jag tvivlar mycket starkt på att det är fråga om svårigheter. Problemet ligger väl närmast i en bristande vilja att här göra en förändring. Herr talman! Jag har berört några frågor som i dag är aktuella. År 1974 är på många sätt ett ovisst år — ett år fyllt av problem — men också ett år då viljan till samförstånd och till hänsyn till varandras åsikter kommer att prövas på ett särskilt sätt.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande helt koncentrera mig på några lokala problem. Kopparbergs län är ett län som behöver ett mer differentierat näringsliv, detta för att den tidigare negativa utvecklingen skall förvandlas till en positiv utveckling. Länet har förlorat flera tusen arbetstillfällen genom rationaliseringar. Bara inom skogsoch jordbruket försvann under 1960-talet ca 6 000 arbetstillfällen samtidigt som många industrier har rationaliserats. Utvecklingen har varit mycket ojämnt fördelad i länet. Länet som helhet minskade ju befolkningsmässigt under många år ända fram till i fjol, då en viss stagnation inträdde som förhoppningsvis skall vändas till en mer långsiktig befolkningsuppgång. Vissa delar av länet har drabbats mycket hårt av befolkningsminskning. Stor tillit har ställts till samhällets stödåtgärder. Länet har givits mycket pengar i lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag, men mer behövs. Samtidigt har aktiviteten varit hög för att komma in i stödområdet och för att få så stor del av länet som möjligt till det inre stödområdet. Allt detta har varit nödvändigt och till nytta för näringslivet. Nu behövs fler och nya grepp. Länets socialdemokrater har väckt en motion, syftande till särskilda åtgärder för norra och västra delarna av länet. Det är de delar av länet som under längsta tiden varit utsatta för de svåraste motgångarna. Vårt krav i motionsyrkandet är att en genomgripande sysselsättningsplan utarbetas med särskilt beaktande av möjligheten att åstadkomma skogsindustriell utveckling samt förbättrade transportförhållanden. Låt mig i anslutning till detta säga att förhoppningen är att man skall kunna förädla skogsprodukter också i ett område med skogen nära intill och att goda transportförutsättningar skall skapas för uttransport av färdiga produkter. Staten har satsat mycket pengar i privat industri i länet. Jag hoppas att det skall finnas stort intresse från statliga företag att i allt större utsträckning etablera sig industriellt inom stödområdet, alltså satsningar på statliga industrier i ett område som behöver allt tänkbart stöd för att få ett allsidigt näringsliv. Det skulle vara glädjande om statliga företagssatsningar skedde i såväl skoglig förädlingsindustri som i form av andra industrisatsningar inom länets norra och västra delar. Olika åtgärder behövs också för att stimulera ett ökat uttag ur skogen så att avverkningarna kan bli av samma storleksordning som tillväxten. Detta skulle skapa många arbetstillfällen och behöver därför all tänkbar uppmärksamhet. De delar av länet som drabbats hårt av befolkningsminskning har också fått minskad sysselsättning inom den offentliga sektorn. Vi ställer krav på offentlig service och då också satsningar på den offentliga sektorn. Ett län — och speciellt delar därav — där sysselsättningen varit vikande behöver hjälp från ett starkt samhälle för att klara en samhällsuppbyggnad och god samhällelig service. Detta gäller läkare, sjukvårdsresurser i övrigt, socialvård, en väl fungerande veterinärorganisation, polisorganisation, skolor och andra för människorna nödvändiga samhällsfunktioner. När problem och svårigheter uppstår, är det till samhället som kravet på hjälp ställs. Vi som bor i en mindre expansiv del av landet måste sätta vår tillit till samhället och dess organ för att få garantier för en tryggad framtid. För de områden som ligger utanför de mera expansiva regionerna skulle tankegångar som förs fram av missnöjespolitiker vara förödande. Det privata näringslivet har visat litet intresse för satsningar utan samhällsstöd, speciellt i områden som bedömts vara geografiskt mindre gynnsamma. Egentligen är det ju löntagarnas pengar som satsas i form av lån eller bidrag, och vill man att samhället skall ge stöd, då bör också ägarförhållandet ifrågasättas. Av den anledningen tycker jag att vi som bor mindre centralt måste ställa våra förhoppningar till samhällsinsatser och då naturligen i form av statliga industrisatsningar. Statliga basindustrier men även andra former av statliga industriinvesteringar är mycket glädjande och bör på allt sätt prövas och understödjas. Personligen hälsar jag med största tacksamhet alla statliga företag välkomna till Dalarna, speciellt om de etablerar sig i norra och västra delarna av landskapet. Jag vill till slut, herr talman, uttrycka min tillfredsställelse över att staten — enligt vad statsministern sade i går — har planer på att bygga ett oljeraffinaderi. Skall staten då ha någon samarbetspartner, så hoppas jag att ingen annan än konsumentägda OK kan komma i fråga. När nu projektering av ett raffinaderi inleds hoppas jag att man överväger möjligheten att placera det i inlandet, gärna i kombination med en naturgasanläggning.

Herr talman! Det tycks vara så att i denna kvällens sena timme är det mera lokala problem som deltagarna i remissdebatten vill ventilera. Jag skall också, herr talman, ta upp några av de problem som är speciellt aktuella för mig. Jag kommer från ett län, Norrbotten, som under många år har varit något av ett problembarn när det gällt den näringspolitiska utvecklingen. Arbetslösheten har varit omfattande och utflyttningen, framför allt av unga människor, har pågått i en takt som varit så hög att den regionala balansen starkt har hotats. De senaste åren har i alla fall inneburit en viss dämpning av utflyttningen. Det har givetvis många olika orsaker. Dels har man kanske i andra regioner under senare år inte haft samma behov av arbetskraft som tidigare, dels har utvecklingen inom en del av länet bidragit till att nya arbetstillfällen skapats. Jag vill bara hänvisa till den för oss utomordentligt glädjande utvecklingen vid Norrbottens Järnverk, tillkomsten av tekniska högskolan osv. Och just nu har vi fått vissa löften om ett nytt stålverk i Luleå. Detta gör att den delen av Norrbotten i dag har kommit i ett läge där vi faktiskt kan tala om en viss överhettning. Det innebär en utveckling som, om löftena infrias vilket det finns all anledning att tro, kanske leder fram till den situationen att i denna lilla del av Norrbottens län kommer att inrymmas bortemot hälften av länets invånare. Det är kanske någon som tror att jag klagar över att dessa arbetstillfällen aviseras till Norrbotten. Det gör jag givetvis inte. Jag finner det tvärtom helt riktigt och säkerligen ur både samhällsekonomisk och regionalpolitisk synpunkt helt riktigt att ett stålverk byggs i Luleå. Med de förutsättningar som utredningen har kommit fram till behöver vi inte räkna med att denna satsning skall bli en belastning för samhället — tvärtom kommer stålverket att bli en tillgång med den utveckling som man på sakkunnigt håll räknar med att stålindustrin står inför.

När länsstyrelsen presenterade Länsprogram 70 sades det, att om ingenting väsentligt inträffar de närmaste åren så kommer vi att gå en landsdelskatastrof till mötes. Det var de ord som vår landshövding uttalade i samband med att Länsprogram 70 presenterades. Det tycks vara så att denna landsdelskatastrof nu är avvärjd för den region jag nyss talade om — Luleåregionen och dess närmaste omgivning. Men landsdelskatastrofen är långtifrån avvärjd när det gäller de övriga delarna av länet — den östra landsdelen och inlandet.

Det är utomordentligt angeläget att åtgärder snabbt vidtas för att inte den delen av länet skall gå helt förlorad. Marginalerna är utomordentligt små, och den folkminskning som skett under åren och som alltfort pågår får inte fortgå längre om vi skall kunna behålla en samhällsapparat som fungerar tillfredsställande. Det har tyvärr visat sig att lokaliserinspolitiken inte gett de utslag som vi hade hoppats på och räknat med. Enbart i kommunerna Haparanda, Övertorneå, Överkalix och Pajala är arbetslösheten i dag lika stor som i sådana län som Kronoberg och Halland. Det finns ingenting som säger att det inom den närmaste tiden skall bli någon väsentlig förändring till det bättre. Här måste extraordinära åtgärder till om vi skall kunna åstadkomma någon lösning på problemen. Tyvärr måste vi erkänna att dessa bygder är i avsaknad av industriell tradition. När skogsoch jordbruket minskat i denna landsdel har detta icke kunnat ersättas av industrisysselsättning. Det enda tillskott av arbetstillfällen som man fått i dessa delar av länet är de som arbetsmarknadsstyrelsen ordnat. Arbetsmarknadsstyrelsen har gjort trevande försök att ordna s.k. industriella storarbetsplatser, genom vilka man i Överkalix, Pajala och Övertorneå skulle sysselsätta 100 personer på varje arbetsplats. Det är möjligt att man i Överkalix kommer upp till 100 anställda under innevarande år, beroende på att NJA där lagt ut en del legoarbeten för viss vidareförädling. Hur som helst kan dessa arbetsplatser aldrig ge ungdomen i bygderna tron på en säker och trygg sysselsättning i framtiden. Ungdomen måste ha en sådan tro, om den skall kunna stanna kvar. För övrigt är det så att i första hand har den äldre från skogsbruket friställda arbetskraften fått de arbetsuppgifter som finns. I dessa bygder går det följaktligen inte att räkna med en tryggad sysselsättning och en framtid som ungdomen kan tro på. Centern i vårt län har emellertid sett dessa arbetsplatser som ett embryo till progressiva och stabila företag. Vi tror att så kan ske, men vi är medvetna om att då måste betydande insatser göras. Vi kan inte tänka oss annat än att statsmakterna måste se till att göra de insatser som behövs för att ombilda storarbetsplatserna till företag i bolagsform inom AB Statsföretags regi. Därmed skulle en industriell utveckling i dessa delar av östra Norrbotten kunna främjas. Möjligen kan någon fråga varför vi enbart skall sätta vår tilltro till den statliga företagsamheten. Det sker av orsaker som jag tidigare varit inne på. Jag har sagt att denna bygd är i fullständig avsaknad av industriell tradition.

Vi ser det som en utomordentligt angelägen uppgift att man tar itu med dessa problem, som gäller inte bara vårt län utan samhället i dess helhet. Någonting måste väl ändå göras för att vår landgräns i öster inte skall bli en helt öde bygd. Jag har tidigare nämnt de traditionella näringar som tidigare bedrivits här — skogsoch jordbruk. Men utvecklingen i Norrbottens län har medfört en ändring. För några år sedan hade vi 32 000 sysselsatta inom dessa näringar; för närvarande finns det knappt 9 000. Vi hade i länsstyrelsen i måndags ett resonemang om denna sak. I ett inlägg sade landshövdingen klart ifrån att vi nu kommit ner till en sysselsättningsnivå i jordoch skogsbruket som absolut inte kan sänkas. Följaktligen är det angeläget att också få en fortsatt satsning på jordoch skogsbruket i de här delarna av landet. Jag är medveten om att jordbruket aldrig i dessa bygder kommer att kunna tävla med de delar av vårt land som har de verkligt goda förutsättningarna för jordbruksdrift. Men jag är också helt övertygad om att behovet av sysselsättning och behovet av livsmedel i en framtid är sådanaatt även de möjligheter vi har i dessa bygder måste tillvaratas. Då är det angeläget att man även på det här området ger den fortsatta rationaliseringsinsatsen vid skogsbruket en sådan inriktning att näringen kan räkna med ätt bestå. Vi fick visserligen en viss förändring när det gäller rationaliseringsmålsättningen i och med att vi för ett par år sedan fick det s.k. B-stödet. Men B-stödet har en utformning som innebär att ingen ung människa kan inom dess ram få satsa på jordbruket som en framtid. Skall en ung människa satsa på jordbruket i dag, innebär det att bygga ett företag med en satsning av ungefär en miljon. Det är inte många som i ett inledningsskede vågar sig på en sådan insats. Vi har tagit upp dessa frågor i en motion där vi kräver sådana ändringar av rationaliseringsstödet till jordbruket att man även på lång sikt skall räkna med ett bibehållande av jordbruket i det norrländska inlandet. Det är inte länge sedan inflytelserika människor i vårt land sade: Ni menar väl ändå inte att vi på lång sikt skall ha kvar ett jordbruk i de delarna av landet! Sedan dessa uttalanden gjordes hoppas jag man har insett att vi även i dessa delar av landet måste ha ett jordbruk. Men skall vi få detta måste man som jag tidigare nämnt ändra på formerna för rationaliseringsstödet så att man inte tvingar unga människor in på en satsning av så enorma mått som det i dag krävs för att kunna få ett statligt stöd. Jag har nämnt tidigare här i dag och jag vill klart understryka att kombinationen av arbete i jord och skog jämte andra sysselsättningsmöjligheter får utgöra underlag för bedömning av om vederbörande kan få en tillräcklig utkomst från sin sysselsättning. Det kan inte vara rimligt att som för närvarande fordra att för ett stöd till en insats i jordbruket den större delen av vederbörandes inkomst skall komma från enbart jordbruksdelen. Här måste vi kunna få en förändring.

Jag skall inte orda mer om detta. Jag antar att vi får anledning att återkomma till denna fråga under årets riksdag. Låt mig säga några ord om skogen, eftersom även den är utomordentlig väsentlig för oss. Jag är glad över de uttalanden som gjorts här tidigare i dag av både herr Stadling och herr Högström i anledning av det norrländska skogsprogrammet. Det är cirka fyra år sedan vi aktualiserade den frågan för första gången. Man tog fram det norrländska skogsbruksprogrammet med stöd av erfarenheter från det finska skogsbruket, där ett sådant program sedan länge är genomfört. Den utredning som har gjorts i Norrbotten visar att man med ett genomförande av skogsbruksprogrammet kan få ett ytterligare tillskott till sysselsättningen med 2 000 arbetstillfällen. Vad detta skulle innebära för den bygd som jag tidigare pratade om, Norrbottens inland och dess östra länsdel, är självklart. Men det är angeläget att det här programmet kan genomföras under en tid då vi har kvar några människor där. Om man väntar så länge med att ge förutsättningarna för ett genomförande av skogsbruksprogrammet att alla människor har flyttat därifrån är det ingen större glädje med detsamma. Jag kan tyvärr inte som herr Högström säga att jag är glad över den satsning som är aviserad i statsverkspropositionen. Jag är glad över att man har lovat en proposition i ärendet, men jag är rädd för att man inte tar det djärva grepp som vi anser är nödvändigt för att detta program skall kunna genomföras. Om man inte gör det är propositionen inte särskilt mycket värd. Jag hoppas i alla fall att statsrådet har funnit att denna fråga är av så pass väsentlig betydelse inte bara för vårt län utan även för övriga delar av Norrland att propositionen ger oss ett tillfredsställande besked om att programmet skall genomföras. Jag skulle till sist, herr talman, vilja säga ett par ord om skogsbruket i övrigt. I den riksskogstaxering som med jämna mellanrum förekommer har man vid de senaste taxeringarna kommit fram till att vi har en inte oväsentlig överavverkning i det här landet.

Det är en redovisning som i allra högsta grad är oroande och av betydelse för frågan om vi skall kunna uppehålla den skogsindustri i vårt land som för närvarande är utbyggd och också den som är planerad. Det är att hoppas att man skall kunna åstadkomma en samling kring den ökade forskning och det skogsbruksprogram som skogshögskolan dragit upp riktlinjerna för. Det är ett skogsbruksprogram som säger att med de nu kända förutsättningarna bör produktionen och uttaget från våra skogar kunna ökas med omkring 60 procent av den summa som jag tidigare nämnt. Med de nya kunskaper som en ökad forskningsverksamhet skall ge tror man att en ökning av uttagen upp till det dubbla är möjlig. Jag skulle bara avslutningsvis, herr talman, vilja fråga om vi mot en sådan bakgrund verkligen har råd att avstå från de satsningar som behövs, som här har anvisats vägar för och som man tror skall kunna ge det resultat som nämnts.

Herr talman! Ur regionalpolitisk synpunkt har den förda lokaliseringspolitiken betytt och betyder oerhört mycket för oss värmlänningar. Enligt länsstyrelsens uppgifter har Värmlands län tillförts inte mindre än nära 294 miljoner kronor i lån och bidrag under perioden 1965 till 1973. Ca 12 procent av landets totala lokaliseringsstöd har satsats inom vårt län, och detta innebär att i runt tal 4 400 eller 4 500 arbetstillfällen tillförts länet. Trots dessa satsningar har vi under de senaste åren ändock noterat en befolkningsminskning, vilket på sikt är mycket oroande. Länet ”tappar” invånare till andra och expansivare regioner och län. Inom länet sker en mycket stark befolkningsomflyttning, vilket främst drabbar den norra regionen, där framför allt Torsby kommun brottas med stora sysselsättningssvårigheter. Trots den starka satsningen på spånplattefabriken i Norra Ny, Ransbysågen osv. har vi inte på långt när lyckats klara sysselsättningen i denna region. Skatteutiämningsbidraget, som föregående års riksdag beslutade om, är ett utomordentligt stöd till glesbygderna, och en ytterligare översyn av bestämmelserna härom är viktig och bör på sikt leda till en ytterligare omfördelning mellan glesbygdskommuner och regioner med större befolkningstäthet. Strukturrationaliseringen slår oerhört hårt i dessa skogsbygder, där jordoch skogsbruk dominerar, och den höga rationaliseringstakt som förekommer i dessa bygder gör att de får vidkännas kraftigt vikande sysselsättning. Herr talman! Denna debatt är ett lämpligt tillfälle att aktualisera frågan om huvudmannaskapet för skyddade verkstäder. Den s.k. Meidnerska utredningens förslag torpederades sönder och samman av remissinstanserna, och ingen proposition avgavs på grundval av inkomna remissyttranden. LO m.fl. centrala instanser ansåg att AMS eller staten borde ha huvudmannaskapet, och vi förväntar oss att departementschefen på ett eller annat sätt aktualiserar frågan, eventuellt med kompletterande utredning. I detta sammanhang bör också nämnas att skogen har speciella svårigheter. På AMS ligger nu vissa frågor om eventuella avsteg från den s.k. 50—50-regeln, alltså att det på grund av speciella svårigheter i skogen ofta är svårt att anställa ytterligare en person utöver den handikappade. Jag begär inget svar i anslutning till dessa frågeställningar men vädjar till AMS och departementschefen om snara åtgärder i en eller annan form. Karl Erik Eriksson i Arvika aktualiserade frågan om antalet sysselsatta i halvskyddad sysselsättning inom den offentliga sektorn, kommun och landsting. Jag delar helt hans uppfattning i denna fråga och uppmanar alla politiker i skilda organ att på allt sätt verka för en ökad rekrytering i landsting och kommuner i detta avseende. Om jag minns rätt avsåg AMS och departementschefen när propositionen framlades att vi vid årsskiftet 1972-1973, alternativt 1973-1974, skulle ha ca 20000 platser i halvskyddad sysselsättning. Vi har i dag ca 5 000 sådana platser. Knappt en fjärdedel av nämnda målsättning är alltså förverkligad. Både inom den offentliga sektorn och inom den privata sektorn vilar här ett stort ansvar. Restarbetslösheten i skogslänen är svår, och de människor som berörs av den vet att de fria marknadskrafterna inte klarar situationen. Någon har sagt att på 1980-talet kommer var tionde att slås ut. Vi måste på allt sätt fortsätta att skapa lagar och förordningar som bättre skyddar människorna. Inför den nya skogsavverkningen med maskiner som huserar i skogarna som stora monster med väldiga ytor av kalhyggen som följd ställer sig många frågan: Vad innebär morgondagen för oss och våra efterföljande? Debatten om kalhyggen och överavverkning pågår, och den tillsatta utredningen angående kalhyggen är viktig för de människor som bor i dessa skogsbygder. Jag förväntar att nämnda utredning relativt snart lämnar ett betänkande som ger svar på vissa frågeställningar. I de norra delarna av vårt län finns en ökad oro för aviserade kraftverksutbyggnader. Uddeholmsbolaget har begärt tillstånd att anlägga tre nya kraftstationer: Strängforsen och Klarabro i Finnskoga-Dalby kommun och Värsjön i Norra Ny kommun. Dessutom finns en höjning av dämningen vid Edsforsen med i planerna. Trots energibrist, trots höga oljepriser och deras negativa följder är jag i likhet med befolkningen där uppe oroad. Personligen är jag ytterst tveksam inför dessa utbyggnader, framför allt när det gäller Strängforsen och Klarabro. Filipstadsregionen har drabbats oerhört hårt av den vikande gruvdriften. Under 1960-talet och fram till 1973 har inte mindre än 1 600 arbetstillfällen försvunnit. Läget i länet skulle närmast ha varit katastrofalt, om inte statliga åtgärder satts in. De reformer som svensk arbetarrörelse krävt och som socialdemokratin har förverkligat via riksdagen är många. Reformerna ger människorna ökade möjligheter att ställa krav — krav på arbete, på bättre miljö m.m. Anpassningsgrupperna bör ges ökat stöd i sitt arbete. Uppföljningen här är ytterst viktig. Statistiskt sett ökar antalet arbetslösa på grund av reformen enligt länsarbetsnämndens egna beräkningar uppbar inte mindre än 450—500 personer s.k. kontantstöd vid senaste arbetslöshetsräkningen i januari 1974. Herr talman! Jag har velat nämna dessa siffror för att belysa hur man genom en välkommen reform påverkar det statistiska materialet samtidigt som man ger människorna en behövlig förbättring. Vi har i dag i runt tal 5 000 arbetslösa i vårt län, varav närmare hälften är kvinnor. Det beror framför allt på att vi, i likhet med många andra län, har ett alltför ensidigt näringsliv, där järnoch stålindustrin dominerar. De traditionella yrkena är inte särskilt attraktiva, och inte heller är de speciellt lämpade för kvinnorna. Vi behöver ett mera differentierat näringsliv för att ge kvinnorna ökad sysselsättning. Den s.k. delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män har stora och angelägna arbetsuppgifter framför sig, inte minst när det gäller att bryta det traditionella, konservativa tänkandet för att hjälpa kvinnorna ut i arbetslivet. En sysselsättningsplan har aviserats, och det hälsar vi med största tillfredsställelse och förväntan. Det är inte 100 000 nya jobb vi behöver, vi behöver minst 400 000 nya jobb i vårt land, om vi skall klara sysselsättningen i framtiden. Till vårt län har vi fått vissa statliga utlokaliseringar. Utlokaliseringen av statliga verk är ett välkommet tillskott av framför allt administrativ personal. Men fortfarande återstår en betydande restarbetslöshet även inom Karlstadsregionen, och även samhälleliga åtgärder måste komma till stånd. Länets befolkningstal minskar, och om vi i Värmland skall uppfylla de av riksdag och regering uppsatta befolkningsramarna måste vi få en ökad direkt statlig satsning. Vi förväntar oss en fortsatt kraftig satsning inom utbildningsväsendet för högskoleoch universitetsutbildningen i Karlstad. Filialorterna bör ges det stöd de så väl behöver för att förverkliga en ökad decentraliserad utbildning. Forskningen bör stegvis byggas ut och all högskoleutbildning ges resurser och tilldelning av viss forskningsandel. Fördjupning av Trollhätte kanal och åretruntsjöfart på Vänern samt stationering av en isbrytare på Vänern är ur regionalpolitisk synpunkt viktiga åtgärder. Satsningen bör på sikt leda till ökad konkurrenskraft för Vänerlänen. I en motion till årets riksdag har bl.a. yrkats att transportstöd skall utgå till Vänersjöfart eller att man i varje fall skall eliminera de konkurrensförskjutande verkningar stödet för närvarande har. Den nuvarande utformningen hämmar sjöfarten och motverkar direkt den regionalpolitiska satsningen på Vänerland. Med tanke på berörda hamnars existens och utvecklingsmöjligheter och med tanke på nedlagt kapital för utbyggnad av Trollhätte kanal med investering i isbrytare och övriga följdinvesteringar, är det av största vikt att motionen bifalles. Jag citerar departementschefen: ”En sådan satsning kommer utan tvekan att få stor näringsoch regionalpolitisk betydelse. Vänerområdet ges sålunda näringspolitiskt förbättrade möjligheter att hävda sig, och en bättre regional balans kommer att skapas i förhållande till den expansiva västkusten.” Vi hoppas att det blir en ändring härvidlag och att motionen bifalles. Stationering av ett oljebekämpningsfartyg fr.o.m. sommaren 1974 är en utmärkt satsning ur miljövårdssynpunkt med den förstärkta beredskap fartyget innebär. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att vi värmlänningar ser med oro på dagsläget. Nära 5 000 arbetslösa, övervägande delen kvinnor, ungdomar och äldre utslagen arbetskraft, det är en brydsam situation. Vi vet också att vi inte kan förlita oss på det privata näringslivet, att vi inte kan klara vår sysselsättningssituation utan samhällets — och statens — hjälp. Föregående talare berörde i korta ordalag situationen i Norrbotten, och han rosade den statliga satsningen. Det privata näringslivet har minskat och kommer att minska även i vår. Då återstår den offentliga sektorns tillväxt, som kan skapa sysselsättning för våra värmländska ungdomar och ge dem jobb. Vi hoppas och tror på fortsatta stödåtgärder, på AP-fonderna och på statliga satsningar i Värmland av typ NJA i Norrbottens län. Vi kan erbjuda god miljö och bra service, och vi bör ges en rejäl chans att fullfölja riksdagens målsättning angående befolkningstal och befolkningsramar i Värmlands län.

Herr talman! Jag vill ta upp två frågor. Den första gäller statens industriverk, som inrättades den 1 juli 1973. Verkets stödoch serviceuppgifter är främst inriktade på de mindre och medelstora företagen. Som regionala replipunkter för verket fungerar företagarföreningarna. Dessa föreslås i statsverkspropositionen få ökade resurser. Det förslaget hälsas med tillfredsställelse — det är ytterligt angeläget med en förstärkning av företagarföreningarna. I enlighet med statsmakternas beslut skall statens institut för företagsutveckling, SIFU, integreras med industriverket den 1 juli 1974 samtidigt som en ökad regionalisering av SIFU:s verksamhet skall ske. De närmare formerna för denna integration och regionalisering har utretts av en särskild organisationskommitté, som nyligen lämnat sitt betänkande. Förslag i frågan kommer att föreläggas vårriksdagen. I anledning av denna skrivning i statsverkspropositionen föreslår riksdagsmännen från södra valkretsen inom Älvsborgs län i motioner att industriverket skall förläggas till Borås. I motionerna pekas på att Borås har ett ensidigt näringsliv och tillhör de orter som är i störst behov av regionalpolitiska insatser. För bygdens vidareutveckling behövs en breddning av sysselsättningstillfällena. Boråsregionen har, som jag nämnde, en relativt ensidig industrisammansättning med låg sysselsättning inom servicesektorn. Riksdagen har tidigare beslutat att förlägga SIFU till Borås. Också detta talar för att hela industriverket förläggs till samma ort. Borås har goda kommunikationer, och kommunikationerna blir ännu bättre framöver när Landvetters flygplats och riksväg 40 byggts ut. I motionerna pekar vi vidare på att sysselsättningsmöjligheterna för Boråsregionen har minskat avsevärt de senaste åren. Jag vill också nämna att i den senaste arbetsmarknadsrapporten sägs att Älvsborgs län är ett av de två län som inte kunde visa på fler lediga obesatta platser i januari 1974 än i januari 1973. Det behövs alltså en snabb, aktiv insats för att förbättra förhållandena i regionen. Den i Borås dominerande TEKO-industrin har pressats hårt i konkurrensen från länder som har billigare arbetskraft och billigare råvaror. Ändå har vi skickliga företagare, produktutvecklare och marknadsförare som väl hävdat TEKO-industrin i vårt land. Trots detta är det ytterst angeläget att Borås tillförs nya sysselsättningstillfällen, och förläggningen av hela industriverket till Borås skulle betyda mycket för regionens vidareutveckling. Jag vill också kort beröra en annan fråga som jag finner angelägen och som egentligen hör till en grupp som behandlats tidigare under den allmänpolitiska debatten. Jag börjar med ett citat: ”Socialpolitiken har till uppgift att tillförsäkra medborgarna social trygghet och omvårdnad med allt vad detta innesluter av omfattande åtgärder inom samhälle och arbetsliv. Den är ett av de viktigaste instrumenten i en trygghetsskapande politik.” Vad jag här citerat är hämtat ur statsverkspropositionen, bilaga 7, och det låter ju bra. Det inger säkert många människor förhoppningar om ökad trygghet. Men låt mig påminna om att vi i vårt samhälle har många människor som inte känner den trygghet som statsrådet skriver om i propositionen. Vi har många låginkomsttagare samt kortoch deltidsanställda som anser att deras behov av trygghet inte tillgodoses på det område inom socialpolitiken som tilläggspensioneringen utgör. Med irritation och besvikelse noterar de att arbetsgivare betalar in avgifter utan att de anställda kan tillgodogöra sig förmåner inom tilläggspensioneringen. De har för låga inkomster. En konsekvens av de nuvarande finansieringsreglerna är att betydande avgifter erläggs av arbetsgivare för korttidsoch deltidsanställda, utan att dessa erhåller pensionsrätt eller så stor pension som avgifterna skulle motivera. Detta är i och för sig inte ett problem bara för låginkomsttagare, men då många korttidsoch deltidsanställda har förhållandevis små inkomster är det ofta just de som drabbas av de negativa verkningarna av det nuvarande systemet. Det är svårt att med detta finansieringssystem åstadkomma absolut överensstämmelse mellan inbetalda avgifter och tillgodoförda pensionspoäng. Men enligt min mening bör det vara möjligt att inom ramen för det nuvarande systemet vidta sådana ändringar att de otillfredsställande verkningar som uppstår med nuvarande regler för korttidsoch deltidsanställda undanröjs. Jag menar alltså att det behöver göras en översyn. Centern har också i många år föreslagit en utredning och en översyn av de här frågorna, men motionerna har alltid blivit avslagna. I år har LO aktualiserat de deltidsanställdas problem, och det kanske kan medföra att regeringen ser på saken något annorlunda framöver. Det finns många människor som av olika anledningar inte kan eller inte vill arbeta på heltid. Vi har i dag 3,9 miljoner förvärvsarbetande. Av dem är 1,7 miljoner deltidsarbetande.

Herr talman! Jag skall bara göra ett par mera principiella bemärkningar i några frågor som jag finner viktiga i årets remissdebatt och i årets budgetarbete. Den första gäller vårt u-landssamarbete.

Men de frågorna får som sagt anstå. Det finns anledning och tillfälle att återkomma till dem senare. Det jag vill beröra är storleken av vårt bistånd, det s.k. enprocentsmålet. Det har sagts i debatten att själva målfixeringen är felaktig. Vi gör inte sådana bedömningar i andra fall. Då mäter vi behovet och rättar våra insatser därefter och efter hur mycket pengar vi har att sätta till. Det resonemanget är självfallet riktigt även i det här fallet. Men man glömmer en mycket väsentlig sak: Om vi skulle gå över till denna måttstock, så skulle det inte räcka med 1 procent av den s.k. bruttonationalprodukten. Behoven — det var ju de som skulle vara utgångspunkten — är så stora att vi i så fall självklart finge inrikta oss på betydligt högre belopp. När enprocentsmålet en gång fastställdes, var det för att vi ville besluta oss för att sätta undan en bestämd andel av våra tillgångar och även av vår tillväxt. Vi som var med och drev fram det beslutet gjorde det i medvetande om att de inhemska problemen annars mycket lätt skulle ta över i den bedömning som görs varje år. Vårt u-landsbistånd saknar nämligen en komponent som finns i så gott som alla andra frågor som vi politiker behandlar. Folkpensionärer och barnfamiljer, för att bara ta två stora grupper i vårt samhälle, kan göra sina röster hörda; de har sin rösträtt och de har sin valsedel. Men vad har de fattiga människorna i u-länderna att sätta till, vad har de för röst, vad har de för valsedel i den rika världen? Ingen! De är beroende av vår inställning, av vår politiska moral, utlämnade som de tycks vara på nåd och onåd. I den situationen är enprocentsmålet ingenting som man skall vifta bort; det är värdefullt att ha. Det är därför viktigt att vi som vill föra dessa människors talan är mycket bestämda på den här punkten. Regeringen förhåller sig i denna fråga avvaktande i statsverkspropositionen. Men regeringen lovar, som alla vet, att återkomma under våren, dvs. i kompletteringspropositionen. Man talar om att återkomma när det gäller hur enprocentsmålet skall uppnås. Man för bort diskussionen om när det skall ske. Det betyder såvitt jag förstår att regeringen håller fast vid sitt löfte. Man har inte tagit upp någon diskussion på den punkten; man har bara velat avvakta den senaste tidens utveckling. Jag beklagar den diskussion som har uppstått om målfixeringen. Viktigare är naturligtvis att diskutera innehållet, men jag personligen och de som delar de uppfattningar jag för till torgs känner oss ganska oskyldiga till denna debatt. Det är inte vi som står för att löftet skall uppfyllas som har dragit i gång den här debatten, utan det är de som har sått tvivel i människornas hjärtan om att det kanske inte går. Löften är till för att hållas, inte minst i politiken, och jag menar att det skall mycket starka skäl till om vi skall ändra på det som vi en gång har sagt i så många sammanhang. Det får, herr talman, inte bli på det sättet att vi, när det blåser litet snålt kring våra egna knutar, viker oss för det trycket. Herr talman! Till slut vill jag bara säga några ord om en helt annan sak av betydligt lägre dignitet. Trots att stat—kyrka-frågan — det säger jag med beklagande — havererade, står ändå kravet på likvärdig behandling av trossamfunden i vårt land kvar, så långt man nu kan klara den saken med ett bevarat samband mellan staten och svenska kyrkan. Så länge den grundfrågan kvarstår och inte är löst finns naturligtvis de grundläggande skiljaktigheterna där. Men en del ting kan lösas, exempelvis ekumeniska frågor såsom den andliga vården vid försvaret och vid olika institutioner, bl.a. sjukhusen. Jag hoppas att vi skall kunna lösa frågan om nattvardsgemenskapen, så att man inte behöver ha skilda nattvarder när präster och pastorer ur svenska kyrkan och andra trossamfund vill vara med samtidigt och dela nattvarden. Jag hoppas att man skall kunna lösa den frågan inom de allra närmaste åren. Den hör nämligen ihop med kyrkomötet, och vi kommer inte förbi det. Också behandlingen från samhällets sida i ekonomiskt hänseende bör vara likvärdig. Det anslag på 2 miljoner kronor som beslöts 1971 och som innevarande budgetår höjts till 5 miljoner kronor föreslås nu av regeringen ökas till 10 miljoner kronor för nästa budgetår. Därtill kommer ett anslag till invandrarverket på 925 000 kronor för organisationer och trossamfund som har många invandrare bland sina medlemmar. Jag anser självfallet att dessa summor kunde ha varit större, men jag ser det så att vi befinner oss i en trappa i detta avseende och att anslagen kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Jag har velat säga att det är min förmodan, eftersom det inte är utsagt i propositionen. Jag har gärna velat ha detta sagt för Broderskapsrörelsens del just i denna remissdebatt.

Herr talman! Pressen har på sista tiden riktat uppmärksamheten på det förhållandet att en ung prästman avsatts från sin tjänst därför att han, som han säger, genom studier av den Heliga Skrift och av den svenska kyrkans traditioner blivit befäst i den baptistiska uppfattningen av dopet. Detta resulterade i att han fredagen den 20 oktober 1972 lät döpa sig i baptistkyrkan i Södertälje av därvarande baptistpastor. Trots att han förklarat att han gärna vill stå kvar som präst i svenska kyrkan — och det vill han därför att han anser att tiden nu borde vara inne att låta människor även inom svenska kyrkan handla efter egna, olika övertygelser vad gäller dopet, både i fråga om sig själva och sin förkunnelse — har han inte fått göra det, utan han har avskedats från sin tjänst. Nu står han där: arbetslös, gift och med två barn, utan försörjningsmöjlighet inom det yrke han utbildat sig för.

Om det vore på det sättet att svenska kyrkan vore ett fritt trossamfund, vore det en helt annan sak. Då hade givetvis kyrkan, såväl som andra trossamfund och andra organisationer, suverän rätt att ordna sina egna förhållanden i fråga om kvalifikationskrav för både medlemskap och anställning. Men nu är det inte så. Vi har i stället ett statskyrkosystem, reglerat i lag, och den unge prästmannen är ett offer för detta system och ett offer för den bristande religionsfrihet vi därigenom alltfort har i vårt land. Herr talman! Historien är full av kättardomar.

Denna dopuppfattning har statskyrkosystemet icke tolererat under alla de århundraden som gått sedan man övergav Bibelns lära och i stället började praktisera dop av små barn. Och man gör det inte heller i dag. Det är, herr talman, en skamfläck på hela vårt samhällssystem att vi i vår författning alltjämt lagfäster en sådan begränsning av religionsfriheten! Jag tycker det borde kännas angeläget att ur vår lagstiftning rensa bort sådant. För 450 år sedan — för att nu ta ett litet språng fram i historien — brändes professorn Balthasar Hubmaier på bål i Wien, därför att han kommit till samma övertygelse om vuxendopets överensstämmelse med Bibelns lära och låtit döpa sig. Också den dödsdomen föll i kraft av dåvarande statskyrkosystem. Nedanför bålet stod hans hustru och ropade: Balthasar, var trogen intill döden! Det fältropet, mina vänner, har hörts också i vårt land. 1850 landsförvistes sjömannen F. O. Nilsson från Sverige, därför att han kommit till samma samvetsbestämda övertygelse och därför att han både låtit döpa sig själv och — än värre — låtit döpa fem andra personer i vårt land. Detta skedde för 125 år sedan i kraft av den kyrkolag sedan 1686 som vi alltjämt har. I dag — eller för att vara exakt — den 14 november 1973 avsattes komministern i Södertälje och Tveta församling därför att han kommit till samma klarhet om det kristna dopet och låtit vuxendöpa sig. Hans samvete tvingade honom att förkunna denna sin övertygelse. Svenska baptistsamfundet, som är ett av de fria trossamfunden i vårt land, deltar helt naturligt i det ganska omfattande ekumeniska arbetet. Dess pastorer predikar nu och då i svenska kyrkans gudstjänster. Det går för sig, men när en av samfundets pastorer döper en av kyrkans präster, då får denne prästman avsked från sitt ämbete. Lagen är sådan och möjlighet att ändra den har bara Sveriges riksdag. I dag har vi i vårt land goda relationer mellan staten och de fria trossamfunden, och det är i och för sig ganska självklart. Staten har också — som herr Svensson i Kungälv före mig erinrade om — sedan några år tillbaka givit de fria trossamfunden ett icke oväsentligt stöd. Jag vill med detta gärna slå fast att ett fortsatt och — som herr Svensson också sade — möjligen även ökat stöd till de fria trossamfunden från statens sida får dock inte leda till att man anser sig böra öka sin makt och sitt inflytande över de fria trossamfundens verksamhet. Ett väsentligt samhällsstöd måste vara parat med en fullständig frihet för trossamfunden i fråga om rätten att själva bestämma över sina egna angelägenheter. Det måste vara grunden för den religionsoch trosfrihet som dagens och inte minst morgondagens människor fordrar. I sin utmärkta och klargörande artikel i tidskriften Tiden framhåller förra statsrådet Alva Myrdal bl.a. att en förskjutning har ägt rum. Från att kyrkan tidigare har haft makt över samhället, har samhället stegvis återtagit makten över sig självt. Denna maktförskjutning är särskilt märkbar på det kommunala området. Samhällets politiska makt över kyrkan genom sitt grepp om de kyrkokommunala församlingarna, dvs. kyrkofullmäktige och kyrkoråden, har förstärkt den konservativa inställningen till statskyrkofrågan. Med rätta kritiserar fru Myrdal centerns och moderaternas utnyttjande av kyrka—stat-frågan vid 1973 års val. Hon påstår i sin tidningsartikel att det låg något av skrämselpropaganda i dessa båda partiers sätt att behandla frågan. Personligen beklagar jag djupt den snäva behandling frågan fick i den allmänna debatten genom de ”utspel” dessa partier gjorde på ett tidigt stadium. Det skadade, anser jag, denna riktiga och angelägna sak. Samtidigt, herr talman, är jag naturligtvis angelägen framhålla att jag delar den uppfattning som kommit till uttryck från såväl folkpartiet som socialdemokraterna, nämligen att en ändring av sambandet stat—kyrka bara kan beslutas av en stor och bred majoritet. En lösning som trumfas igenom med några få rösters övervikt är en omöjlighet. Jag vill slutligen gärna stämma in i fru Myrdals yttrande då hon säger: ”När remissvaren publiceras inom kort skall det framgå att vi befinner oss i en i längden ohållbar situation.

Herr talman! Statsminister Palme inledde sitt anförande i remissdebatten med att påminna om den utomordentligt allvarliga situation som nu, ett år efter Parisavtalet, råder i Vietnam och om den långa väg som återstår innan freden och oberoendet har vunnits åt Vietnams folk. Alla vet att det år som har gått har inneburit systematiska kränkningar av alla bestämmelser i Parisavtalet från Saigonregeringens sida och med aktivt stöd av den amerikanska regeringen. Man har brutit mot bestämmelserna om vapenvila, om bildandet av det nationella rådet, om genomförande av fria demokratiska val, om respekt för de demokratiska rättigheterna, om frigivande av de politiska fångarna och om rätt för flyktingarna att återvända hem. Människorna i Vietnam drabbas nu liksom tidigare av svåra lidanden till följd av det krig som ännu inte är slut. I PRR-områdena bombas byar, skolor och sjukhus dagligen, och i Saigonjuntans områden förföljs människor med en terror och ett förtryck som fortfarande är fruktansvärt — ja, t.o.m. värre än någonsin. Man genomför t.ex. offentliga avrättningar med giljotin för att skrämma människorna till underkastelse. Där råder svält och inflation. Allt detta fortgår nästan obemärkt i skymundan av andra händelser, som om världen tycks ha glömt Vietnam eller som om världen trodde att det nu råder fred i Vietnam. De tolv signatärmakterna vid Pariskonferenserna har t. ex inte ingripit mot de här kränkningarna av Parisavtalet. De har inte ens reagerat på de framställningar som har gjorts från Nordvietnam och PRR om ingripanden mot kränkningarna. Det har varit svårt att intressera massmedia och allmänna opinionen för Vietnamfrågan. Det var den stigande oron över den här utvecklingen som gjorde att Svenska kommittén för Vietnam nyligen sände en delegation till Indokina. Den besökte Nordvietnam, PRR-territoriet i Sydvietnam och den befriade zonen i Laos. Vi har med oss hem tre bestående intryck: 1. Den förstörelse som kriget och särskilt de amerikanska bombningarna har åstadkommit är långt värre än vad någon kan tänka sig. Och den är desto mer fruktansvärd som den alldeles otvetydigt är avsiktlig. 2. Den styrka, effektivitet och kärleksfullhet i samhällsbyggandet som människorna i Vietnam visar är gripande och djupt imponerande. 3. Den allvarliga situation som nu råder fordrar av oss att vi gör vad vi kan för att förhindra en ny katastrof. Att som vi gjorde flyga över Vietnam, först från Laos till Hanoi och sedan söderut från Hanoi till Nordvietnams sydligaste provins, är att i detalj studera miljöoch folkmordskrigets teknik. Från luften kunde vi tydligt se mönstret för bombningarna, för det amerikanska kriget mot ett land, ett folk, en kultur, en genom årtusenden utarbetad jordbruksteknik och en mödosamt uppbyggd industri. I ödebygderna var det långt mellan bombkratrarna. I tättbefolkade områden fanns bombkratrarna tätt, tätt intill varandra, koncentrerade till byarna och risfälten, till bevattningsanläggningarna och vallarna. Stad efter stad var utraderad. Det blev allt värre ju längre söderut man kom. Vi såg också från marken förödelsen i Hanoi, Haiphong och Than Hoa. Överallt utbombade bostadskvarter, skolor och sjukhus. Bach Mai-sjukhuset, Cam Tien-gatan och bostadsområdet Trung Tu, som var de värst drabbade områdena i Hanoi, var också de tätast befolkade stadsdelarna och kvarteren i den gamla staden. I Haiphong var hamnen och många industrier, 60 procent av alla bostäder, hälften av sjukvårdsresurserna och tre fjärdedelar av skolorna förstörda. Städerna Than Hoa och Vinh var totalt utraderade liksom många andra. När vi landade i Dong Hoi, huvudstaden i Quang Binh-provinsen längst ned i söder i Nordvietnam, reste vi genom en sådan totalt utbombad stad. Sedan fortsatte vi i fem kilometers fart längs den sönderbombade huvudväg 1 som går ned mot 17 breddgraden och in i Sydvietnam. I Quang Binh-provinsen, den sydligaste i Nordvietnam, fanns bara två byar av 240 som inte hade blivit totalt utraderade. Där har människor i åratal bott i tunnlar under jorden, och gravfälten breder ut sig på båda sidor om vägen. Man kan se de små jordkullarna, samlade gruppvis med två tre större kullar och fem sex mindre så att man förstår att här ligger hela familjer begravda. Vi trodde att här i Quang Binh-provinsen i Nordvietnam hade vi sett det värsta en människa kan se. Men det blev värre i PRR-territoriet i Sydvietnam, Quang Tri-provinsen i Sydvietnam, som vi besökte, kontrolleras nu till 85 procent av PRR och till 15 procent av Saigonregeringen. Den var tidigare beväxt med tropisk urskog. Jorden är bördig. Där fanns ris, grönsaker, maniok, sötpotatis, fruktträd, stora odlingar av kaffe, te, kryddor och gummi. Havet gav rikligt med fisk. Det var en tusenårig kulturbygd — där fanns hamnar, vägar och vattenled. Men Quang Tri-provinsen var också en av de provinser som var starkast befäst av USA. Där fanns tidvis 80 000 amerikanska soldater — en på tre invånare. Alla byar var taggtrådsomhägnade, om inte människorna hade blivit tvångsförflyttade till koncentrationsläger. Den s.k. amerikanska tiden i Quang Tri-provinsen betydde omätliga lidanden och socialt, kulturellt och ekonomiskt förfall. Det fick vi många bevis på. Våren 1972 befriades Quang Tri av FNL. Provinshuvudstaden föll den 1 maj 1972. Då var de flesta städerna och byarna ännu inte förstörda. Men vid midsommar 1972 började USA bomba provinsen med B 52-plan, och så höll man på till dess att Parisavtalet undertecknades. Marken skälvde under bomberna, kunde vi läsa i våra tidningar. Enbart över staden Quang Tri, som inte är större än en medelstor svensk stad, fälldes bomber som i sprängkraft motsvarar sju Hiroshimabomber. Den värsta förstörelsen åstadkoms dagarna kring Parisavtalets undertecknande. Staden Dong Ha bombades sönder och samman den 26 januari, byn Trieu Trach, som vi besökte, natten till den 27 januari och hamnstaden Cua Viet den 28 januari, dvs. dagen efter Parisavtalets undertecknande. I februari 1973 fanns inte en stad kvar. Av de 800 byarna var det bara sex som undgått total förstöring. Skogen var utraderad, likaså alla planteringar och odlingar. Bevattningsanläggningarna var förstörda och boskapen var dödad. När människorna återvände till byarna fanns där ofta inte ens bambu och hushållsknivar så att man kunde tillverka ätpinnar. Nu ser landskapet ut som ett öde land. Det är ett landskap utan träd och utan hus — förutom de provisoriska bostäder som man nu har byggt. Det är ett landskap täckt av ogräs och låga buskar. Klimatet är försämrat på grund av att skogen är försvunnen, och jorderosionen ökar. Hela marken är fylld av skrot och odetonerade bomber och minor. Men mitt i denna förfärliga förödelse håller man nu på att bygga upp ett fungerande samhälle igen. Då måste man börja med att röja varje kvadratmeter jord från skrot, minor och bomber. Det är ett tungt och livsfarligt arbete. Många hundra människor har dödats eller skadats under det arbetet. Vi kom i kontakt med barn som hade träffats av bomber när de arbetade på risfälten eller när de var ute och lekte. Men ändå har man gripit sig an med arbetet, och man har uträttat storverk. Nu finns det bostäder, nu har man odlat upp 17 000 hektar land, och man höll nu på att plantera den andra risskörden. Nu fungerar skolorna — 40 000 barn går i skola. Nu fungerar sjukvården i varje by — alla förlossningar t.ex. äger rum under medicinsk kontroll. Det här är ett underverk, och vi som såg det är djupt imponerade av dessa människors insatser, lika imponerade som vi är av det uppbyggnadsarbete som vi också såg i Nordvietnam. Vi frågade oss varifrån människorna tar styrkan att efter så många års lidanden börja om på nytt utan att ens veta om inte det de nu gör kommer att bombas sönder igen. Dagligen — också under vårt besök — framfördes hot om nya bombningar, även från amerikansk sida. Chefsläkaren på Bach Mai-sjukhuset gav oss ett svar på frågan om hur människorna orkar: Vi bygger allt på att människorna är beredda att uppoffra sig själva och på människornas kärlek och omtanke om varandra. Ett annat svar är naturligtvis också att människorna får sin kraft i förvissningen om att de kämpar för en rättvis sak och att de vet att alternativet är ett liv i svält och ofrihet, där människovärdet kränks och där den nationella kulturen och det bästa av deras sociala traditioner förkvävs. Det är det liv som deras landsmän i de områden som Thieu kontrollerar lever. Och det är också därför som allt fler nu, trots allt som görs för att hindra dem, söker sig till PRR-områdena. Men nu hotas dessa människor av nya katastrofer. Deras frihet och människovärde hotas, allt som de byggt upp med så stor möda hotas. En sak tror jag att vi då skall vara säkra på, och det är att människorna i Vietnam som redan har offrat så mycket för sin frihet och sitt oberoende inte kommer att ge upp sin kamp. Vi har ett ansvar för att den inte skall ha varit förgäves, ett ansvar för att fortsätta vårt stöd. Vad kan vi då göra? Ja, vi kan självklart ge bistånd till återuppbyggnaden i Nordvietnam och i PRR-områdena i Sydvietnam. Behoven behöver man inte diskutera, inte heller möjligheterna att förvalta biståndet, att utnyttja det på ett effektivt sätt till de många människornas bästa. Och efter vårt besök vet vi också att det finns praktiska möjligheter att få in det biståndet till PRR-områdena, något som man tidigare var tveksam om därför att ingen förut hade gjort den här resan från vårt land.

Men vi måste, herr talman, också stödja deras arbete på att Parisavtalet skall förverkligas. Det kan vi göra på olika sätt, genom internationella aktioner för att förmå USA och Saigon att tillämpa Parisavtalet. I den meningen var statsminister Palmes maning till signatärmakterna i hans anförande i går ett fint sätt att stödja kampen för Parisavtalets fullföljande. Men i detta stöd spelar frågan om erkännande av PRR — den provisoriska revolutionära regeringen — en alldeles avgörande roll. Den amerikanska taktiken är nu att sätta Parisavtalet ur spel genom att lansera Thieuregeringen som den enda legitima företrädaren för Sydvietnams folk i strid mot Parisavtalet. Erkännandefrågan spelar sin viktiga roll på det sättet att de regeringar som endast erkänner Saigonregeringen men inte PRR går USA:s intressen till handa i detta politiska spel. Mme Binh, PRR:s utrikesminister, utvecklade hur man där ser på erkännandefrågan. Hon sade bl.a.: ”USA:s och Saigons plan är att tillintetgöra PRR. Endast genom att förinta PRR kan de sätta Parisavtalet ur spel. Men vi kan inte låta dem förstöra Parisavtalet, frukten av decenniers lidanden, blod och uppoffringar från vårt folk och så många ansträngningar från våra vänner. PRR är fast besluten att fullfölja sin plikt mot nationen. Vår uppgift är att stärka PRR så att det står starkt nog att fullfölja sin plikt mot folket. Vi kommer att göra allt för att höja regeringens status. Förra gången jag var i Sverige utvecklade jag skälen för ett svenskt erkännande av PRR. Nu är detta gamla krav från vår sida starkare, inte bara gentemot Sverige, utan gentemot alla länder. Vi anser att om många länder och särskilt Sverige erkänner PRR, skulle det innebära ett starkt stöd för Parisavtalet och för de krafter i Sydvietnam som vill tillämpa det. Ett svenskt erkännande skulle ha en oerhörd betydelse på grund av dess internationella opinionseffekt. Det skulle vara ett sätt att få till stånd en internationell aktion för att förmå USA och Thieu att tillämpa Parisavtalet.” Herr talman! I denna allvarliga situation får inte vi i Sverige upphöra att stödja Vietnams folk. Vi måste ge dem det ekonomiska stöd som de behöver för återuppbyggnaden, men vi måste också ge dem det politiska stöd som nu behövs för att Parisavtalet skall fullföljas. Det mest verksamma stöd som Sverige just nu kan ge är att erkänna PRR som representerar de krafter i Sydvietnam som verkar för Parisavtalet. Det är ett sätt att visa att omvärlden inte finner sig i att Parisavtalet kränks och sätts ur spel. Det är ett bidrag, ett av de få som står oss till buds, för att medverka till en fredlig politisk lösning i Sydvietnam.